Herr talman! Nu tar vi det årliga motionsbetänkandet om polisen.Det är ett lite speciellt år, det här. Vi har just sjösatt den största förändringen i en statlig organisation sedan 1965. I ett par månader nu har vi haft den nya Polismyndigheten. Det har varit ett långt arbete innan dess, och det har funnits starka motiv för att genomföra det arbete som nu pågår.Vi hade en annan uppfattning, nämligen att det här måste man nog förbereda ganska noggrant.Resultatet blev den så kallade Polisorganisationskommittén. Den är nu den statliga utredning som har suttit längst, så det fanns nog fog för att vrida och vända på frågorna.Många olika frågor har avhandlats. Det har funnits en genomförandekommitté som har letts av Thomas Rolén som har vänt på och försökt kratta manegen i de större frågorna för att få till stånd den förändring som nu sker.Vi har stora förhoppningar på den, för vi har sett att det har funnits brister i den gamla organisationen. Vi har tyckt att det har varit viktigt att göra det här arbetet noggrant, liksom allt politiskt arbete måste göras noggrant. Men reformen är inte fullt ut genomförd, och vi kommer säkerligen att behöva vänta ett antal år innan alla stenar har vänts på och alla delar har förändrats.Den här reformen är i sig ingen garanti för att vi kommer att se fler utryckningar och mer utredande arbete, vilket vi anser vara det som bör prioriteras i polisens arbete. Men reformen är en förutsättning för att vi ska få den förändring till stånd som vi vill se.Samtidigt har polisen fått ganska häftig kritik - i vissa fall berättigad, i andra fall faktiskt djupt orättvis. Man har gjort jämförelser med andra länder vad gäller polisens resultat utan att för den skull skärskåda statistiken och se vad som ligger bakom den.Börjar man titta närmare, vilket inte minst Brottsförebyggande rådet har gjort, håller nog ändå svensk polis ganska hög klass. Svensk polis är välutbildad.

Då är det polisens resurser vi tar till.Någon kan inte ta hand om sina djur. Man kan tycka att det normalt sett är en veterinärfråga. Men den yttersta konsekvensen är att polisen måste gå dit och stötta i det fall att den här personen inte är samarbetsvillig.Så här kan vi hålla på och räkna upp område efter område. Det är därför det är viktigt nu när vi fortsätter med omorganisationen av polisen att också rensa bordet med lagstadgade uppgifter så att polisen kan göra det vi önskar att polisen ska göra.Därför var vi lite olyckliga när den nya regeringen valde att inte fullfölja det arbetet. Det var nämligen så att vi tillsatte en utredning som skulle börja se över polisens uppgifter så att vi skulle kunna få en renodling till stånd. Den skulle lämna två betänkanden och hann lämna ett. Det gällde just hanteringen av djur. Efter det valde den nya regeringen att säga: Nej, vi vill inte veta mer. Det räcker nu. Vi ska inte se över polisens uppgifter mer.Herr talman! Från vår sida måste vi säga att vi tycker att det var riktigt dumt. Det är faktiskt så att hela utskottet - vi delar den här synen även med Socialdemokraterna - tycker att det här var riktigt dumt gjort av regeringen. Därför lägger vi i dag fram ett tillkännagivande där vi ber regeringen att återuppta det här arbetet.De enda som är emot det här är Vänsterpartiet. Det tror jag inte att de egentligen är. Av deras reservation att döma har de helt enkelt missförstått det hela. De talar om de civilanställdas befogenheter, och det är helt riktigt. Där har alliansregeringen tidigare gjort en reform och sagt att man i fortsättningen måste bottna i sitt arbete. Det är bara det att man inte kan pröva sig fram om man ska genomföra lagstadgade uppgifter eller inte. Man är nämligen skyldig att genomföra lagstadgade uppgifter.Men vi ser det som väldigt viktigt, herr talman, att få genomföra den här utredningen. Därför kommer nu riksdagen att fatta beslut om det med instämmande av Socialdemokraterna. Bra!Vi gör ytterligare ett tillkännagivande i det här betänkandet. Vi är ganska återhållsamma nu - det är bara tre tillkännagivanden.Det andra är att det är viktigt att utbyta information mellan myndigheter i kampen mot grov organiserad brottslighet. Det grundarbetet - för det är viktigt att vi inte bara tycker saker; det måste bottna i någonting - är redan genomfört. Det finns en färdig promemoria som beställdes av den förra regeringen. Den handlar om en ny lag om uppgiftsskyldighet mellan myndigheter. Det kan till exempel handla om att Försäkringskassan eller Skatteverket ser någonting som kan ha med brottslig verksamhet att göra och då automatiskt ska ta kontakt med polisen så att man kan arbeta ihop på ett effektivt sätt när det gäller den grova organiserade brottsligheten. Det är en uppgiftsskyldighet.Det är mycket glädjande att hela utskottet, alla partier, ställer sig bakom Alliansens politik i det fallet. Därmed har vi ett enigt tillkännagivande till regeringen. Vår uppmaning till regeringen är denna: Se till att hitta den promemorian, och gör någonting av den!Det tredje tillkännagivandet har att göra med handläggningen av vapenlicensärenden. Det är en fråga som vi under två år nu har följt ganska intensivt på olika nivåer med länspolismästare i den gamla organisationen, i Rikspolisstyrelsens styrelse gång efter annan och i utskott.Bakgrunden är att ett antal personer anställda hos polismyndigheten har börjat ifrågasätta praxis kring den vapenlag som vi har haft sedan 1930-talet. Jag har själv drivit ett antal rättsfall men framför allt sett handläggningen av vapenlicensärenden försenas så till den milda grad att Justitieombudsmannen reagerade mycket kraftfullt i somras.

Terrorism diskuterades lite här alldeles nyss. Vi har inte fått stöd så att det räcker till i kammaren för att få igenom ett tillkännagivande. Men det handlar om indragning av resedokument. Vi vill se över möjligheten på ett rättssäkert sätt så att det är proportionerligt och samtidigt effektivt att göra begränsningar när det gäller resedokument för de personer vi vet och ser är på väg att gå med i terrororganisationer och delta som stridande.Vi vill se över de möjligheterna. Vi hoppas att vi kan vinna gehör, att regeringen kan lyssna eller att vi kan komma att få ett framtida stöd för detta. Vi tror att det är alldeles nödvändigt att se över de här möjligheterna, men vi lämnar nu en reservation.Jag ska erkänna att det finns frågor i andra reservationer som vi kan ha sympati för men som vi i dag inte är beredda att stötta. När vi från Alliansen lägger fram en politik vill vi inte bara skjuta från höften. Vi vill känna att det bottnar i fakta och att vi inte skapar fler problem än det problem vi vill lösa. Vi kommer därför att envisas, hur det än kommer att låta i de olika debatterna, med att vara noggranna när vi fattar politiska beslut.Jag vill nöja mig med att yrka bifall till reservation 17 och uppmanar nu regeringen att se till att vårda arvet när det gäller den nya polisorganisationen och inte slarva i det arbetet. Jag beklagar att man har valt att lägga ned vissa utredningar. Man har skyllt på oss att man inte har pengar, men tyvärr har man så sent som i dag tillsatt nya utredningar - då finns det pengar - för att se över en polisutbildning som i grunden är bra. Det beklagar jag.

Herr talman! I betänkandet om polisfrågor står vi bakom våra 17 reservationer, men för tids vinnande väljer jag att yrka bifall endast till reservation 1, 5 och 20.När det gäller vapenbrott ska det sägas att lagstiftningen nyligen har skärpts och att en ny brottskategori införts, synnerligen grovt vapenbrott. Det är att betrakta som steg i rätt riktning, en riktning som Sverigedemokraterna efterlyst under flera år i riksdagen. Dock har inte dessa lagskärpningar som gjorts fullt ut tillmötesgått de förslag som Sverigedemokraterna har haft.Vi har, lagskärpningarna till trots, förespråkat närmare en fördubblad miniminivå för exempelvis grovt vapenbrott och höjda maxnivåer för flera brottskategorier. För inte särskilt många dagar sedan gick två män in på en restaurang på Hisingen i Göteborg och sköt med vad som uppges vara automatvapen. Två personer har dött och ett tiotal personer blev skadade. I det här fallet var det många slumpvisa offer som sannolikt inte hade något otalt med gärningsmännen utan helt enkelt råkade vara på fel plats vid fel tid. Detta är ett av många exempel på en hänsynslöshet som vi inte får glömma när vi diskuterar de här frågorna.Ett alltmer splittrat samhälle, där utanförskapsområden känner av en allt starkare segregation och där en kulturell samhörighet kan begränsas till intilliggande bostadshus är i grunden en växande krutdurk som exploderar gång på gång. Detta är en utveckling som i samband med lättillgängliga vapen och relativt låga straffvärden gör att etniska, religiösa, kulturella eller områdesrelaterade motsättningar tar sig alltmer extrema uttryck.Tyvärr är det så i en växande utanförskapsbransch att den som tar till värst våld vinner. Vi kan inte i det här sammanhanget blunda för att en intensiv invandring har varit en avgörande faktor för de alltmer komplicerade segregationsutmaningar vi står inför. I avsaknad av samhörighet och framtidstro har man tillåtit de moraliska gränserna att tyna bort och våldet att eskalera.Jag tror inte att någon här inne inbillar sig att höjda straffvärden i en handvändning skulle kunna hindra människor från att begå liknande brott som det som hände i Göteborg. Men kriminella kalkylerar med risker och vinster med sitt handlande precis som vilken aktiemäklare som helst. Det finns ju en orsak till att det i så många gänguppgörelser där vapen är inblandade skjuts mot benen i stället för midjan och uppåt. Skjuter man mot någons ben blir man nämligen sannolikt åtalad för någon form av grov misshandel i stället för försök till mord. Det råder alltså ingen tvekan om att kriminella kalkylerar med vilka straffvärden ett handlande innebär.Märker utanförskapsbranschen att det ger en taskig utdelning att handskas med vapen så kommer det att tas i beaktande. Det är ett av skälen till att använda straffskalan för att på sikt få ned antalet brott där vapen är inblandade.Ett annat skäl är såklart att ge rättsväsendet en möjlighet att spärra in dokumenterat farliga personer i de fall då den enda bevisningen för detta är ett illegalt vapen. Det är inte direkt normala personer som bär på automatvapen hur som helst, utan det är en ganska solklar indikation på att man inte bör vistas fritt i samhället bland hederligt folk.Delar av våra krav på höjda straffvärden ligger dessutom i linje med vad Rikspolisstyrelsen har angett som rimligt. Rikspolisstyrelsen har till stöd för lagskärpningarna angett att användningen av olika vapen i kriminella sammanhang utgör ett växande problem.Våldsbrott med dödlig utgång där vapen använts har ökat, och mord och väpnade uppgörelser mellan kriminella har utvecklats på ett sätt så att läget kan beskrivas som akut. Att förlänga straffen för vapenbrott är ett sätt att störa ut en organiserad brottslighet som är beroende av vapen för sin verksamhet, men det krävs naturligtvis mycket mer.Att rättssamhället alltid ska upplevas vara steget efter när det gäller att bekämpa olika former av brott är provocerande för de flesta. En del brottslingar kan tyckas få hålla på i evigheter innan rättssamhället får en möjlighet att binda personen vid ett brott. Det är givetvis inte något som vi bara kan rycka på axlarna åt. När det gäller grov organiserad brottslighet är det inte sällan så att nyckelpersoner är svåra att binda till brott. Här krävs en kriminalpolitisk ansträngning. Det ska inte behöva vara så att det alltid ska krävas en handfull brottsoffer eller mer för att rättssamhället ska kunna samla in tillräckliga bevis för en fällande dom.I dag får man inte använda brottsprovokation om det inte finns en stark misstanke om ett förestående brott. Det är ett förhållande som vi vill ändra på. Vi anser att brottsprovokation ska kunna användas mot grupper eller individer som har en kriminell livsstil och där det finns stark misstanke om fortsatt brottslighet. Det kan röra sig om kriminella ligor i exempelvis något av de 55 bostadsområden som polisen uppgett att kriminella nätverk styr över.

Det som jag nu har anfört är åtgärder som på olika sätt stör ut kriminellas verksamhet och som ger polisen möjlighet att sätta dit farliga personer. Men det krävs också mer snabba och handfasta åtgärder, inte minst mot oroligheter i mångkulturella förorter och andra segregerade bostadsområden.De upplopp som vi har kunnat följa i våra förorter är ett underkänt betyg till de politiska krafter som styrt vårt land. Deras verklighetsfrånvända idéer har på ett allvarligt sätt byggt in allvarliga motsättningar i vårt samhälle. Det krävs ett politiskt helhetsansvar för att komma till rätta med detta, och det är vi beredda att ta. Men till dess får vi inte hindras från att på kort sikt säkerställa ordningen i dessa områden genom att visa vilka det är som bestämmer.Polisen måste erbjudas de möjligheter och de skyldigheter som krävs för att ungdomsgäng och kriminella nätverk inte ska kunna känna sig överlägsna polisen. Vi är skyldiga, inte minst alla dem som bor i dessa områden och som med rädsla ser hur polisen backar ut ur områden där upplopp råder, att ge polisen de möjligheter och skyldigheter som krävs för att upprätta ordning och reda när upplopp sker.Herr talman! Det måste också vara så att personer som är delaktiga i upplopp i högre grad kan lagföras. Det enda vi kan konstatera utifrån situationen i dag är att regeringens åtgärder inte är tillräckliga.

Herr talman! Det är naturligtvis så att vi alla här i kammaren vill stävja brottslighet och helst minska brottsligheten. Brottsförebyggande arbete brukar nämnas, men vi vet att det inte alltid räcker. Ibland måste man också ha åtgärder mot dem som de facto kallar sig för enprocentare eller som inte vill ha en åtgärd.Jag uppskattar ordet helhetsansvar. Det är därför jag blir lite fundersam och måste ställa lite frågor när jag tittar på raden av reservationer från Sverigedemokraterna när det gäller kriminalpolitik eller polisfrågor. Jag har svårt att se helheten.Vi kan exempelvis ta vapenfrågorna. Vi försöker se en helhet. Det var viktigt att vi skärpte lagstiftningen. Påföljden för att springa omkring med ett vapen var för låg. Detta har vi nyss gjort. Sedan får vi se hur det kommer att tillämpas i domstolar. Vi kommer att följa utvecklingen nära.Det är där jag har svårt att se helheten. Samtidigt kräver ni att man ska kunna få ha en större vapengarderob, alltså fler vapen. Vid ett inbrott är då risken att vi får fler vapen på drift.
Herr talman! Tack för frågan om hur helheten ska ses när det gäller åtkomsten av illegala vapen som är i omlopp!Ja, vi har föreslagit en rad åtgärder, bland annat hemlig avlyssning, som exempelvis skulle kunna binda vapen till de personer som förvarar vapen hos andra personer. Det är en form av brott som Alliansen inte tycker är tillräckligt allvarligt för att man ska kunna använda hemliga tvångsmedel för att få fram bevis.Jag tycker att vi har en rad förslag på det här området för att komma åt nyckelpersoner inom organiserad brottslighet. Det handlar om skärpta straff. Polisen frågar själv efter ökade straffnivåer. Så sent som i februari hörde vi polisen säga: Vi behöver skärpta straff för vapenbrott.
Herr talman! Jag måste nog dra slutsatsen att Sverigedemokraterna måste se över sin politik. Det där var inte genomtänkt.Det var bara ett exempel. Det finns många andra, men vi har inte riktigt tid med det. Ett annat exempel jag skulle vilja ta upp gäller brottsprovokation. Det är viktigt. Vi har tittat på det. Det fanns en utredning, men jag tror att det, när vi har tittat på den, kommer att krävas ett omtag. Det är viktigt att vi har ett klart och tydligt regelverk.Men jag blir lite bekymrad när jag lyssnar på anförandet, för det låter precis som om Sverigedemokraterna vill skapa ett stort antal nya brott begångna av poliser i syfte att ta fast personer för de brott som polisen har initierat och skapat. Det är inte riktigt så vi från vår sida vill se brottsprovokation.
Herr talman! Som jag sa i mitt anförande tycker vi inte att det ska behövas en handfull brottsoffer eller mer för att man ska kunna fälla personer som är farliga för samhället eller personer som ingår i kriminella nätverk eller liknande eller som har en kriminell livsstil.Låt oss säga att det i områden finns en kriminell verksamhet. Om man kan påvisa det tycker vi att man ska kunna ha brottsprovokation för att styrka det. Det behöver inte vara ett förestående brott. Det kan vara så att man sedan tidigare vet att det finns en sådan brottslighet och att det finns dokumenterad brottslighet i historiken som tyder på det. Det handlar inte om att skapa nya brott, utan det handlar om att fälla brottslingar som begår brott hela tiden men där det inte finns starka bevis för det.

Herr talman! Låt oss för ett ögonblick föreställa oss att det här inte är riksdagens kammare utan en restaurang. Låt oss föreställa oss att herr talmannen inte är talman utan krögare. Tillsammans jobbar vi i kök och matsal för att ge våra gäster en trevlig upplevelse och valuta för sin nota.Ur högtalarna strömmar inte min torra stämma utan härlig musik, och stämningen är god. Det är sådana här arbetsdagar som är kompensationen för alla sena kvällar och obekväma arbetstider. Det rycker lite i benen, och på väg in i köket, med en stor laddning disk, sjunger vi med i den välbekanta refrängen. Det gör också ett par gäster som står i baren. De nickar med i takten, och nu övergår ryckningarna i ett par rytmiska steg. Plötsligt, i detta ögonblick, sker ett lagbrott.Herr talman! Dans utan att ett särskilt tillstånd finns är nämligen olagligt. Krögaren kan åtalas. Att det är orimligt förstår väl de allra flesta. Det behandlas också i ett stort antal motioner i det här betänkandet som syftar till att ta bort kravet på danstillstånd.När vi diskuterade detta i alliansgruppen inför ärendets beredning kom vi dock fram till att vi bör koppla ett bredare grepp kring de här frågorna. Det finns kanske fler onödiga krav på tillstånd som hindrar folk och företag från att ha kul och driva verksamhet. Mot bakgrund av detta har vi alltså för avsikt att återkomma med en större alliansgemensam motion där bland annat kravet på danstillstånd ska adresseras.Herr talman! Det finns flera skäl att väga orden i en sådan motion mycket noga. Regeringen får såväl från oss som från andra utskott ett stort antal tillkännagivanden. För att det inte ska finnas några ursäkter för att låta bli att agera i frågan om avskaffande av krav på danstillstånd ska vi konstruera den motionen på ett sätt som stänger alla sådana dörrar.Herr talman! Det är också skillnad på att snacka och på att göra. Ibland kan man i vår bransch falla till föga för frestelsen att säga det som man vet att folk vill höra fast man vet att det kanske är någonting annat som faktiskt får någon konkret betydelse i lagstiftningen. Jag har lärt mig att uppskatta värdet av långsiktighet, och jag tror att man ska se på tillståndsfrågorna just så.Herr talman! Ett annat ämne som har varit uppe tidigare är de mycket långa handläggningstider som stundtals har rått när det gäller ansökan om vapenlicenser. I samband med att polisen nu omorganiseras finns goda möjligheter att styra upp arbetet kring det här så att onödig saktfärdighet kan undvikas. Men det är också viktigt att vi ligger på om detta, så att det inte är något som nedprioriteras.Det är därför mycket glädjande att vi har en majoritet i utskottet för att tillkännage just detta för regeringen.Herr talman! Jag ska kanske öka allvaret lite grann i anförandet. Jag vill slutligen prata lite om människohandel. Alla delar säkert uppfattningen att det är ett vidrigt brott. Det står i en stark kontrast mot de värden som vår demokrati står för. Människors frihet och människors rådande över sin tanke och sin tid och sin kropp och sin själ är grundläggande rättigheter som måste försvaras med kraft. All människohandel är oacceptabel, oavsett i vilket syfte människohandeln sker.Centerpartiet har föreslagit ett par åtgärder. Regeringen bör agera för att tillse att Sverige får en nationell handlingsplan mot alla former av människohandel. Vi vill även tillsätta en fristående nationell rapportör som kan samla, värdera och tillgängliggöra kunskap om människohandel av alla slag.Jag står givetvis bakom samtliga våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservation 14 om just fristående nationell rapportör.

Herr talman! I dag debatterar vi 120 motioner från den allmänna motionstiden inom området som rör polisfrågor. Det är en salig blandning av olika ämnen och förslag.Det är också en salig blandning när det gäller vilka partier som utgör majoritet när det kommer till justitieutskottet. Alliansens partier har tagit Sverigedemokraterna i hand och genomfört tillkännagivande efter tillkännagivande, som om Alliansen inte har suttit i regeringen under de senaste åtta åren utan i stället har väntat med att genomföra sin politik tills nu när de är i opposition. Det är en spännande strategi som tyvärr resulterar i en ganska spretig politik, och det är något förvirrande.Miljöpartiet har en jättebra motion från 2014 om en stärkt polis. Det är en väldigt bra motion - Vänsterpartiet har skrivit många liknande motioner om ungefär samma förslag - och eftersom Miljöpartiet har lite svårt att genomföra sin gröna, hållbara politik som regeringsparti tänkte jag hjälpa dem på traven. Motionen handlar om att brott som en polis eller åklagare misstänks ha begått inte ska utredas av den egna myndigheten utan av en fristående myndighet. Den internutredningsverksamhet som i dag finns i polis och åklagarväsendet bör bytas ut mot en självständig utredningsmyndighet.Allmänhetens förtroende för rättsväsendet är oerhört viktigt, och tillvägagångssättet att polisen i princip utreder sig själv kan verka lite märkligt. Att i stället ha en fristående myndighet som kritiskt kan granska och analysera eventuella brott som har begåtts är en mer förtroendegivande lösning. Sveriges Advokatsamfund och Justitiekanslern instämmer i detta. Sedan den 1 januari 2011 handläggs anmälningar mot polisanställda av en särskild avdelning inom Rikspolisstyrelsen. Anmälningar av brott eller påståenden om att någon polisanställd har handlat fel i tjänsten ska enligt förordningen omedelbart överlämnas till en åklagare, och det är åklagaren som gör själva brottsutredningen. Att den egna myndigheten utreder sig själv är nog inte det bästa sättet att lösa problematiken. När en polis är brottsmisstänkt bör någon annan än polisen och åklagaren utreda brottet. Det har Miljöpartiet helt rätt i, tycker vi, och Vänsterpartiet instämmer i motionen. Det är bara lite synd att regeringen själv inte instämmer i den.De motioner vi debatterar i dag berör inte bara Sverige och inrikespolitiken, eller för den delen krogen och danstillståndet, utan även EU och asylrätten. Vänsterpartiet har skrivit en motion som behandlar Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser, kallad Frontex. Frontex huvudsakliga uppgifter är att samordna det operativa samarbetet mellan medlemsländerna när det gäller förvaltning av de yttre gränserna och gemensamma operationer samt bistå medlemsstater med utbildning och genomföra riskanalyser. Vänsterpartiet vill att Frontex verksamhet ska ändras så att asylrätten säkerställs och skyldigheten att bistå skeppsbrutna respekteras, och det är därför jag yrkar bifall till reservation nr 18. Det är nämligen så att EU i dag har en asyl och flyktingpolitik som gör att människor dör i sin kamp att fly från krig och svält. I kampen för ett bättre liv försätter hundratusentals kvinnor, barn och familjer sina liv i fara för att försöka ta sig till Europa. Jag tror att vi alla kommer ihåg den fruktansvärda katastrofen utanför Lampedusa i Italien i oktober 2013, då över 300 migranter drunknade. Italien initierade då en operation kallad Mare Nostrum, ledd av italienska flottan och kustbevakningen, med syfte att undsätta migranter ute på Medelhavet. Mare Nostrum avslutades den 1 november 2014 och hade då räddat livet på ungefär 150 000 migranter. Det är oerhört många. En av anledningarna till att Mare Nostrum inte kunde fortsätta är att Italien inte ensamt kunde bära de ekonomiska kostnaderna. Mare Nostrum ersattes av en EU-gemensam operation under ledning av myndigheten Frontex. Operationen fick namnet Triton - statsminister Stefan Löfven talade om Triton för bara några timmar sedan. Skillnaden mellan Mare Nostrum och Triton är att Triton hade ett mycket mer begränsat uppdrag. De fartyg som ingick i Triton gick inte längre än 30 sjömil utanför Italiens kust och hade inte search-and-rescue-uppdraget, vilket innebar att man inte patrullerade särskilt nära Libyens territorialvatten eller aktivt bevakade området i syfte att upptäcka migrantfartyg. Det har inneburit att kommersiella, vanliga fartyg ute på Medelhavet - som inte är utrustade eller utbildade för att genomföra räddningsoperationer - i högre grad än tidigare har fått bistå de migranter som hamnat i sjönöd. Detta beror på att enskilda medlemsstater är ytterst ovilliga att bidra med finansiering, personal och resurser till en gemensam Frontexoperation. Det finns också en oro att migranter enligt den maritima lagen ska söka asyl på fartygen från de EU-länder som undsätter dem. Under 2014 drunknade över 3 000 migranter på sin väg över Medelhavet. Medlemsländerna sätter pengar före människoliv. Det är därför Frontex uppdrag måste ändras. Enligt Frontexförordningen ska grundläggande mänskliga rättigheter och asylrätten respekteras i dess verksamhet, men det är väldigt svårt att kontrollera. Jag anser att utvecklingen sätter fingret på EU:s motvilja att på ett ansvarsfullt och humant sätt ta ansvar för mänskliga katastrofer, vilket faktiskt är vad flyktingtrafiken över Medelhavet är.

Herr talman! Jag har redan kommenterat en av Vänsterpartiets motioner, så vi behöver inte debattera renodlingen av polisens uppgifter. Däremot skulle jag vilja ge en liten bakgrund till det här med interna utredningar av polisen. Polisorganisationskommittén kom fram till slutsatsen att en egen myndighet inte bör bildas, och Vänsterpartiets representanter - som har jobbat länge med frågan - kom fram till samma slutsats. Anledningen är att det inte går att hävda att någon annan än polis och åklagare ska utreda brott, för då blir det oklart vem som ska utreda brott. Brott ska utredas inom rättsväsendet av dem som är skickligast och bäst på att hantera det. Risken finns nämligen att det kommer att bli dåliga utredningar om någon annan ska göra det, och att det kommer att bli utredningar som inte leder till fällande domar. Man kan tänka sig modellen att man bildar en egen, liten polismyndighet som bara utreder misstänkta polisbrott. Problemet med en sådan myndighet är att den blir så svag att den inte kan upprätthålla kvaliteten. Poliser som är brottsliga begår nämligen alla typer av brott, och därför måste man se till att ha kvalificerade utredare.

Herr talman! Jag tackar Krister Hammarbergh för uppmaningen. Jag tycker inte att det är jättesvårt att se att en myndighet inte ska utreda sig själv. Sedan kan man ha åsikter om vilka som ska utreda brott och den problematik du målar upp - absolut. Men jag tror inte att man behöver vara orolig för att det inte skulle vara kvalificerade utredare om vi införde en ny myndighet som utreder just brott som poliser eventuellt har utfört i tjänsten.
Herr talman! Det är aldrig en myndighet som begår brott, utan det är individer, människor, som gör det. Det gäller att fokusera på rätt sak. Det som skulle bli ett problem vore ett jävsproblem mellan två individer, det vill säga att den som utreder ett brott känner den som misstänks ha begått brottet. Det är det man måste fokusera på. Det är alltså inte en myndighet som utreder sig själv.Med dagens lösning finns en självständig enhet med egen chef och egen budget fastställd av regeringen. Det finns en insyn också från Rikspolisstyrelsens styrelse som vi ska se över ytterligare ett varv. Jag vet att Linda Snecker har svårt att tro på alliansföreträdare, särskilt kanske på dem av mitt kön, men hon kan väl åtminstone tala med Elin Lundgren som är en av dem som följer arbetet.Våra slutsatser, som vi lämnar för årsredovisningen, är att arbetet sker på ett mycket professionellt sätt och med stor öppenhet genom oss som allmänhetens företrädare. Vi kan inte se hur den enda förändringen, att den som ska vara chef för enheten ska kallas generaldirektör, skulle lösa det grundläggande problemet. Tvärtom tror vi att det vore en mycket sämre lösning där färre de facto skulle fällas för brott eftersom brottsutredningarna skulle tappa i kvalitet. En egen myndighet vore nämligen alltför svag.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT PolisfrågorHerr talman! Jag har under min tid i rättsväsendet handlagt sådana ärenden från åklagare som utreder brott av poliser. Jag tror inte att du behöver vara orolig, Krister Hammarbergh, för att jag ifrågasätter om det sker på ett professionellt sätt eller inte. Jag tror inte att du heller behöver vara orolig för att jag inte skulle fokusera på rätt saker. Den problematiken kan du nog lägga åt sidan.Krister vet mycket väl vad jag menar med myndigheter som utreder sig själva. Jobbar man på en myndighet så representerar man myndigheten. Man är en statlig tjänsteman. Ska vi begära att statliga tjänstemän utreder sig själva? Jag tror inte att det är den bästa lösningen. Det är därför vi driver den här frågan, precis som Miljöpartiet har gjort, senast för några månader sedan.

Herr talman! Polisbetänkandet behandlar bland annat frågor om polisdatalagen. Jag noterar att Sverigedemokraterna vill göra det möjligt att registrera så kallade känsliga uppgifter.

Det finns undantag. I särskilda fall får polisen insamla registerdata. Men det finns tydligt reglerat vilka sökord man får använda och att det i princip måste föreligga misstanke om brott för att hamna i databasen. Det finns regler för gallring och lagring av data. Inget av detta hade efterlevts när polisen i Skåne byggde upp sitt romregister. 4 000 personer, levande och döda, vuxna och barn, var både misstänkta och inte misstänkta för brott. Vi kan inte låta denna företeelse passera obemärkt och föreslå nya saker som skulle förvärra det hela.Detta agerande har nu i praktiken samtliga myndigheter dömt ut. Säkerhets och integritetsskyddsnämnden, Datainspektionen och för bara någon vecka sedan Justitieombudsmannen har helt dömt ut detta agerande, herr talman. Vi från Folkpartiet välkomnar Justitieombudsmannens särskilda ställningstagande om ansvarsfrågan. Kritik riktades i beslutet mot de poliser och polischefer som sanktionerat, upprättat och använt registret utan stöd i svensk lag.Rikspolisstyrelsen, där jag haft förmånen att ingå under fyra år, har följt frågan noga. De har fått ett uppdrag, beslutad av dåvarande alliansregeringen, att rätta till bristerna. Det har också delvis rapporterats i polisens årsredovisning för 2014 där man redovisar vilka åtgärder man vidtagit. Exempelvis kan vi i dagens betänkande läsa att rikspolischefen bett rättsavdelningen inom polisen ta fram en handlingsplan. Jag vet att det finns en utpekad person som jobbar med frågan fram till maj i år.Herr talman! En annan viktig fråga i betänkandet, som är särskilt aktuell och som jag vill kommentera, gäller polisens arbete mot den organiserade brottsligheten och de illegala vapen som florerar i Sverige.Som folkpartist är jag tacksam för att alliansregeringen gjorde ett antal skärpningar så sent som i september förra året då vi tog ett par steg framåt i arbetet mot vapenbrotten. Då höjdes minimistraffet för vapenbrott från sex månader till ett års fängelse. Vi införde också ett nytt brott, synnerligen grovt vapenbrott, i straffskalan.Herr talman! Det finns mycket mer att göra. Det gäller polisens förmåga att förebygga och förhindra brott. Här vill Folkpartiet och Alliansen med dagens tillkännagivande till regeringen skicka en signal om att snarast återkomma med lagförslag utifrån den promemoria som finns i Regeringskansliet.Det gäller även polisens möjlighet att utbyta information med andra myndigheter. Folkpartiet och Alliansen har uppmärksammat frågan tidigare. Redan 2008 gav dåvarande regeringen ett uppdrag till ett antal berörda myndigheter - Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Försäkringskassan med flera - att genomföra en gemensam aktion mot den organiserade brottsligheten. Det som nu behöver göras är att i lag formalisera myndigheternas arbete och inte minst lätta på sekretessen.Det som inte alls aviseras i detta betänkande, herr talman, är arbetet mot grovt vapenbrott. Även här anser Folkpartiet att det behöver vidtas fler åtgärder mot det alltmer hänsynslösa våldet. Betänkandet Polisfrågor tar upp vapenfrågor, men i motionerna behandlas i princip handläggningstider, vapengarderober och licensfrågor. Folkpartiet har därför i fredags inlämnat en interpellation till inrikesministern för att följa upp regeringens åtgärder mot den organiserade brottsligheten.Vår uppgift måste vara att försöka komma åt de personer som på ett eller annat sätt, direkt eller indirekt, utgör en del av infrastrukturen för den organiserade brottslighetens olika moment. Det är sällan en gärningsman agerar helt ensam.Folkpartiet anser därför att det är dags att ta ett steg till i synen på vissa vapenbrott och andra brott knutna till den organiserade brottsligheten. Regering och riksdag bör starkt överväga skärpta straff inte bara för dem som begår brottet, utan också för dem som på olika sätt är med och förbereder övergrepp i rättssak. Det kan gälla grovt våld, grovt hot eller grovt vapenbrott.Herr talman! Studier visar att de kriminella gängens drivkraft är pengar. Men när uppgörelser sker mellan gängen visar uppföljningar som polisen och Brottsförebyggande rådet gjort att inslaget av illegala vapen blir allt vanligare. Även om huvudsyftet främst är att hota och skapa rädsla vid utpressning och andra uppgörelser har vi tyvärr sett att vissa är beredda att ta till totalt hänsynslösa metoder för att uppnå sina mål.Denna utveckling måste vi försöka stoppa. Vi måste se över vapenlagen och polisens befogenheter, och vi måste också lätta på sekretessen. Därför är dagens tillkännagivande till regeringen ett viktigt steg.Avslutningsvis, herr talman, vill jag ta upp att svensk polis nu genomgår en stor och välbehövlig omorganisation. Det finns en stor förväntan att polisen ska bli synligare, mer effektiv och mer närvarande i lokalsamhället. En hel del arbete återstår innan vi ser hur organisationen och resurserna, drygt 20 miljarder till svensk polis, landar. Parallellt har myndigheten interna problem som måste lösas. Det gäller it-plattformen, kompetensförsörjningen och utmaningen att använda resurserna rätt så att fler gärningsmän grips och fler brott klaras upp. Ytterst handlar det om medborgarnas förtroende för denna viktiga myndighet.
Herr talman! Sverige ska vara ett tryggt land att leva i, oavsett var man bor - på landsbygden, i städerna eller i någon av våra förorter. En av statens kärnuppgifter är att se till att medborgarna känner trygghet. Polisens roll i det brottsförebyggande arbetet är central. Att förebygga brott, att reagera tidigt och att bryta kriminella beteenden är av största vikt. För att lyckas med det krävs inte bara det vi diskuterar i dag angående polisens arbete, utan också ett helhetsperspektiv på barn och ungdomar. Det behövs en stödjande familjepolitik, en bra skola, satsningar på ungas uppväxtmiljö och en offensiv kriminalpolitik. Det behövs också fler poliser i yttre tjänst.Herr talman! Polisen genomgår nu en stor omorganisation, som flera debattörer varit inne på. Sedan den 1 januari i år är polisen en myndighet med en helt ny organisation. Polisen var tidigare uppdelad i 21 myndigheter och Rikspolisstyrelsen. Nu har man slagit samman dem till en polismyndighet. Syftet med omorganisationen är att skapa en tydligare styrning och förbättra resultaten i polisens arbete. Genom att samordna exempelvis administration kan mer av polisens resurser komma ut i lokalsamhället.I den nya polisorganisationen ska så kallade medborgarlöften utfärdas. De ska leda till bättre och tydligare samverkan mellan polis, myndigheter, civilsamhälle och kommuner. Det är viktigt att detta följs och utvecklas, så att verksamheten når upp till de höga förväntningar som finns. Det är också viktigt att syftet med omorganisationen uppnås, att det blir fler poliser i yttre tjänst närmare medborgarna. Därför har riksdagen redan gett regeringen ett tillkännagivande om att återkomma med en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att öka antalet lokala poliser.Polisens utredningsresultat måste förbättras. Fler brott ska utredas och leda till fällande dom. Polisen behöver kunna lägga fokus på sina kärnuppgifter. Därför är det viktigt att renodla polisens uppgifter, vilket ett av tillkännagivandena i det här betänkandet tar upp. Krister Hammarbergh var inne på det i sitt anförande. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att regeringen väljer att lägga ned en utredning efter det första delbetänkandet. Det är positivt att riksdagen i morgon när vi fattar beslut i den här frågan kommer att sända en tydlig signal till regeringen om att återuppta utredningen om renodling av polisens arbetsuppgifter.Herr talman! Det finns många angelägna frågor som behandlas i betänkandet. Jag tänkte fokusera på ett område som jag tycker är särskilt angeläget. En viktig del i att förenkla polisens arbete och på så sätt få ut mer polisiärt arbete per enskild polisman är att komma till rätta med det uråldriga - höll jag på att säga - avrapporteringssystemet. Det här är ingen ny fråga. Orimligt mycket pengar, hundratals miljoner, brändes på datasystemet Pust, som inte fungerade utan ratades.I stället arbetar poliser i yttre tjänst i dag fortfarande i ett DOS-baserat avrapporteringssystem som heter RAR och vars första utgåva om jag förstått det rätt kom 1987, året då jag föddes. Man har inte Enter, bara Scroll Lock. Man kan inte använda mus utan sitter och trycker på pilar fram och tillbaka. Detta används när polismän ska rapportera in olika händelser.Som sagt är det ingen ny fråga. Det här systemet har funnits med sedan jag föddes. Men sedan jag valdes in i justitieutskottet i höstas har jag varit med på flera lite längre arbetspass med poliser i mitt hemlän Jönköping. En polisman satt med detta avrapporteringssystem och skulle rapportera in en händelse en hel arbetsdag. När han lämnade sin arbetsplats sa han att han skulle behöva sitta med det lite grann följande dag också. Han gjorde ett medskick som jag tänkte ta upp här i kammaren i kväll, herr talman: Vi behöver inte bli fler poliser, men låt oss göra vårt jobb! Jag orkar inte sitta med det här, väste han fram frustrerat i den där hytten vid E4.Vid ett annat tillfälle förvånades jag av att en polis som skulle skriva in en ordningsbot slog i en pärm som kanske inte var från 80-talet men väl 90-talet för att hitta rätt kod. Min fråga var: Var är din smarta telefon, där du lätt kan slå in det här i en app och hitta den rätta koden? Har du ingen app i telefonen där du kan hitta detta snabbt och smidigt? Polismannen, som kanske var några år äldre än jag, skakade på huvudet som om jag kom från en annan planet.Polisens brister beträffande it-hjälpmedel är viktiga att komma till rätta med. Det är något som jag lyft fram när rikspolischefen besökt utskottet och även i Polismyndighetens insynsråd. Jag välkomnar och tycker att det är väldigt positivt att rikspolischefen har sagt att det behövs en teknisk revolution inom polisen. Även om detta kan tyckas vara en intern fråga för polisen att lösa är jag helt övertygad om att vi behöver följa upp detta från politiken. Hur använder poliserna sin arbetstid? Hur används i slutändan skattebetalarnas pengar? Detta är viktigt att följa för att vi ska kunna få ut fler lokala och synliga poliser.Vi kan jämföra med skolans värld. Jag kan inte tänka mig att någon skolpolitiker skulle undvika att ha synpunkter om eleverna satt och knappade på DOS-baserade datorer eller om det var griffeltavlor och kritor som var norm i klassrummen. Det krävs en uppdatering av polisens avrapporteringssystem. Systemet och hjälpmedlen måste vara utformade så att de är enkla och användbara för poliser som arbetar i yttre tjänst.Vi kristdemokrater vill ha fler synliga poliser i brottsutsatta områden. Internationell forskning visar att ökad patrullering i områden med hög brottslighet fungerar brottsförebyggande. Fler synliga poliser är viktigt exempelvis för att ungdomsgäng inte ska få känslan av att ha kontroll över vissa bostadsområden och för att öka tryggheten för övriga boende i området. Därför yrkar jag bifall till vår reservation nr 11 i betänkandet. Jag står också bakom alla tillkännagivanden. Dessutom yrkar jag bifall till Alliansens reservation nr 17, som tidigare ledamöter yrkat på i kammaren.

Herr talman! Polisen är en fråga som engagerar. Det hörs på tidigare talare, som valt att lyfta fram många av de olika ämnen som hör till det här området. Att polisorganisationen är helt ny från den 1 januari gör att debatten får en liten särprägel, som Krister Hammarbergh poängterade. Väldigt mycket saker är nya. Det känns skönt att vi hade en politisk enighet om att bilda den nya organisationen. Jag tror att vi alla är måna om att det här ska falla ut på absolut bästa sätt.Att utvärdera den nya organisationen i det här läget, knappt tre månader efter att den kickat igång, är naturligtvis helt omöjligt. Det kommer att ta något år innan vi kan se de resultat som vi förväntar oss. Det är ett facit från andra myndighetssammanslagningar och också det som rikspolischefen signalerar. Efter 2016 ska allting vara genomfört och klart. Först då kan vi på ett rättvist sätt börja utvärdera och jämföra resultat. Det är förstås svårt när man är en otålig själ, men det är väl bara att förhålla sig till det.Däremot går det bra att sätta upp ett finger i luften för att få veta hur polisorganisationen upplevs i dag. Lite grann beroende på var det här fingret åker upp finns det något olika synpunkter av både positiv och negativ karaktär. Begrepp som "rörigt" och synonymer till det förekommer frekvent när jag frågar poliser. Många väntar på att de nya chefsbefattningar som ännu inte är tillsatta ska bli klara, så att organisationen och arbetssätten lokalt kan sätta sig. Detta är ingen optimal situation. Det tror jag inte att det är någon som tycker. Men det är förmodligen ofrånkomligt när vi har en så stor organisationsförändring.Ett viktigt mål med omorganisationen är att medborgarna ska uppleva att polisen kommer närmare, någonting som också har sagts här tidigare. Helt enkelt ska fler poliser vara där vi medborgare är, så att vi lätt kan komma i kontakt med dem och känna en ökad grad av trygghet. Det finns på sina håll bland poliser en oro över att man ännu inte känner att man har levererat på det här området. Det är viktigt för oss politiker att vi följer upp detta. Resurserna måste naturligtvis fördelas så att vi når fram till medborgarna.Utmaningarna är många inom polisorganisationen. Jag tycker att Andreas Carlson redogjorde väldigt väl för den it-problematik som finns. När man som utomstående hör sådana saker tror man lite grann att det är ett skämt, men det är det tyvärr inte. Också annan utrustning som polisen har - det kan vara skyddsutrustning, kameror eller sådant - är inte ändamålsenlig. Det är också någonting som rikspolischef Dan Eliasson konstaterade när han var ute på några av sina första verksamhetsbesök. Sådana praktiska frågor i polisorganisationen är upp till rikspolischefen och hans chefskolleger att reda ut. Men det finns en frustration i organisationen, och jag förutsätter att vi kommer till en snabb lösning.Den nya regeringen har valt att i sitt regleringsbrev till polisen göra en del förändringar. Den viktigaste förändringen är att den tidigare resultatuppföljningen, som ledde till ett fokus på enkelt mätbara insatser, är borttagen till förmån för ett uppdrag till Polismyndigheten att själv bättre utveckla den inre styrningen. Målet är enligt regleringsbrevet att säkerställa verksamhet som håller hög kvalitet, är resurseffektiv och har tydligt medborgarfokus. Regleringsbrevet är alltså inte lika tyngt av detaljer som tidigare utan visar en större tilltro till polisorganisationen. Jag tycker det är rätt inriktning.Antalet brott som anmäldes 2014 är drygt 3 procent fler än 2013, och det är en trend vi måste vända. Statistik kan ju vara lite vanskligt utifrån mörkertal och sätt att mäta. Men oavsett vilket tror jag nog att vi alla vill se tydliga siffror från olika mätningar på att färre utsätts för brott och att fler brott klaras upp. Trafikbrott och våldtäkter är två brottskategorier där anmälningarna ökat mycket. De två brotten är uppenbart olika till sin karaktär på väldigt många sätt, bland annat eftersom trafikbrott i stor utsträckning upptäcks utifrån hur polisen prioriterar arbetet just med dem.När det gäller våldtäkter, däremot, handlar det om hur många som utsätts och hur många som både vågar och känner att det är meningsfullt att anmäla. Det är mycket lättare för polisen att ge sig ut på jakt efter trafikbrott än till exempel våldtäktsbrott - tråkigt nog, får man väl säga. Trafikbrotten kan förebyggas genom ett mer strategiskt arbete från polisen, medan vi får inse att det är mycket svårare med våldtäkter. Där är det en helt annan karaktär av attitydförändrande och förebyggande arbete där människor måste förstå att andra människor äger rätten till sin egen kropp.Det brottsförebyggande arbetet åligger många andra aktörer än bara polisen. När det gäller det brottsförebyggande arbetet annonserade justitieministern i går att Brottsförebyggande rådet kommer att få i uppdrag att se över hur det lokala brottsförebyggande arbetet fungerar och lämna förslag på hur det kan förbättras. Det känns viktigt med tanke på att Riksrevisionen har slagit ned på det brottsförebyggande arbetet tidigare.Vi socialdemokrater har länge drivit på frågan om att göra polisutbildningen till en högskoleutbildning. Att komma i mål med den frågan var ett löfte från statsminister Stefan Löfven i regeringsförklaringen i höstas. Polisens yrkesroll blir allt komplexare, och kraven på polisen ökar. Därför ser vi att en treårig högskoleutbildning är framtiden.I torsdags beslutade regeringen om ett kommittédirektiv för att förändra polisutbildningen. Uppdraget att föreslå hur utbildningen kan omformas till en högskoleutbildning ska presenteras om ungefär ett år, den 15 april 2016. Vi behöver en modern högskoleutbildning för poliser. Det främjar forskning och utveckling och förbättrar möjligheterna till ett kontinuerligt lärande hos de anställda i polisorganisationen. Polisen behöver i mycket större utsträckning bygga sin verksamhet på vetenskap och beprövad erfarenhet. En forskningsbaserad utvärdering av polismetoder är ett måste. Man kan enkelt säga att när brottsligheten utvecklas måste också polisen göra det.Det här är också ett tillfälle att prata om en fråga som blivit aktuell för oss den senaste tiden. Det handlar om mångfalden inom poliskåren. Vi har förstått att det är en påfallande majoritet män som blir poliser, en försämring mot för hur siffrorna såg ut för några år sedan. Det är också så att färre studenter än tidigare har annan härkomst än vad vi skulle kunna kalla för ursvensk, utifrån den information vi har fått.Det är enkelt att förstå att polisen på de här två parametrarna går miste om olika infallsvinklar, kunskaper och erfarenheter. Vi tror att det är viktigt att polisen hittar nya former för att attrahera ännu fler människor att söka till polisyrket. Det finns goda internationella exempel där man har lyckats bra med att marknadsföra yrket mot underrepresenterade grupper.Herr talman!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
Herr talman! Tack, Elin Lundgren, för det stöd vi får för alliansmotionerna och de tillkännagivanden som nu görs. De känns viktiga och angelägna. Jag är också glad att ni från Socialdemokraternas sida anser att det är viktigt att vi prioriterar viktiga utredningar och att vi också lägger resurser på det. Vi blev lite förvånade när man började lägga ned dem och det sedan började dyka upp nya.Jag är lite förvånad över det direktiv som har kommit i dag vad gäller en akademisk utbildning för polisen, även om det fanns i Stefan Löfvens regeringsförklaring. Vi ska använda rätt ord. Polisutbildning sker i dag ute på högskolor och universitet. Den finns i Umeå, Växjö och nu i Södertörn i den miljön och med den tillgång som finns till forskning och även andra typer av kurser.Det vore därför bra om Elin Lundgren kunde förklara var dagens polis egentligen brister. Det krävs kontinuerligt lärande, säger Elin Lundgren. Men på vilket sätt har inte dagens poliser förmågan att lära sig saker? Det krävs kunskap och beprövad erfarenhet. På vilket sätt har inte dagens poliser kunskaper och beprövad erfarenhet? Vad är det för fel på dem? Vad är det för fel på utbildningen? Är det just akademiska poäng som är det viktiga?När vi möter både nya poliser och dem som har tagit emot och hjälpt nya poliser brukar de snarare framföra att det inte är i den teoretiska utbildningen det brister. Det brister många gånger i praktiskt handlag och den rent praktiska träningen. Det kan handla om sådant som till exempel bilkörning. Förklara gärna, Elin Lundgren: Vad är det för fel på dagens poliser?
Herr talman! Tack så mycket för frågan, Krister Hammarbergh. Jag har aldrig uttryckt mig som att det är någonting fel på dagens poliser. Man får verkligen hålla isär polisverksamheten och de enskilda poliserna. Det jag betonade i mitt anförande handlade om möjligheten till forskning och utvärdering. Vi vet att den miljön finns i det du kallade för den akademiska miljön. Det är där man är bäst på detta. Om polisen redan i dag vore färdigutvecklad, eller vilket annat ord man än vill använda om det, skulle vi haft bättre resultat än vad polisen har, men det har vi inte.Jag var på besök på polisutbildningen i Växjö häromveckan. Där har de förberett sig ganska länge på att bli en del av högskoleutbildningen. De ser det som självklart. Motiveringen är ganska enkel. När brottligheten blir mer komplex måste poliserna stå mer rustade. Det finns ingenting som säger att inte mer i den treåriga utbildningen skulle kunna vara av den praktiska karaktär som Krister Hammarbergh efterfrågar. Det är precis det som kommittédirektivet ska ta fasta på. Hur skulle en sådan utbildning utformas?
Herr talman! Jag blev inte mycket klokare. Det sägs att det behövs mer teoretiskt utbildning, men den utbildningen kunde lika gärna vara praktisk. Sedan ska det följa med akademiska poäng på detta. Det känns som att det är just de akademiska poängen som är viktigt.Vi har från den moderata kommittén besökt samtliga polisutbildningar innan det fördes över till Södertörn. Visst känner vi också att man gärna vill ha både längre utbildning och att det är lättare att planera utifrån högskolans och universitetets roll när det gäller de egna intäkterna.Vi har dock svårt att se den kritik som finns mot dagens polisutbildning. Vi har sett andra brister, nämligen att det har funnits för lite befogenheter för civilanställda. Det handlar också om förmågan att ta in specialistkompetens som kommer utifrån - den man har skaffat sig genom erfarenhet. Utbildning är viktigt, men erfarenhet är också viktigt. Vi har från Moderaternas och Alliansens sida svårt att se denna kritik mot dagens poliser.Återigen, Elin Lundgren: Vad ska ge akademiska poäng? Och på vilket sätt kan man i dag inte utvärdera eller forska i polisfrågor? Det är fullt möjligt, anser jag, i den miljö där polisutbildningen finns redan i dag.
Herr talman! Det är tråkigt att Krister Hammarbergh framhärdar i användandet av frågan: Vad är det för fel på polisen? Jag vill säga det igen: Vi har inte sagt att det är något fel på respektive polisman och poliskvinna som jobbar i organisationen.För att utveckla svaret lite mer kring fördelarna med en akademisk utbildning ser vi till exempel att det skulle attrahera fler personer som kanske har en utbildning tidigare som de vill använda. Då kan de på ett bättre sätt komma in och få fler vägar in i polisorganisationen, vilket vi tror är viktigt, just utifrån att samla upp erfarenheter. Det var också någonting som Krister Hammarbergh tryckte på - erfarenhet är viktigt. Det tror vi att man kan fånga upp där.Det finns också en annan aspekt. I dag lägger man två år plus ett halvårs praktik på sin polisutbildning. Sedan kan det av olika skäl vara så att det inte känns som att man ska gå vidare. Man kanske också har jobbat inom polisen ett antal år men tycker att det inte längre känns rätt. Också för enskilda individen betyder det att om man har med sig en akademisk utbildning kommer man att bli mycket mer attraktiv också på andra arbetsmarknader. I en tid när omställning på arbetsmarknaden är viktigt tror vi att det är viktigt för varje enskild individ.

Herr talman! Låt mig börja med att yrka bifall till reservation 24 av Roger Haddad, Folkpartiet, om att avskaffa danstillståndet.Vad är egentligen dans? Den frågan kan man ha ställt sig ett antal gånger när man har spanat ut över dansgolvet. Men det är också en fråga som krögare i dagens Sverige får ta ställning till.Det som jag ska återberätta nu har berättats för mig av en Norrköpingskrögare. En tjänsteman ringde till honom och meddelade att någon hade rapporterat att det hade förekommit dans i lokalerna. Han meddelade krögaren att det krävs tillstånd för att människor ska få dansa.Krögaren ställde då frågan tillbaka till tjänstemannen: Vad är dans? Tjänstemannen sa: Vad menar du? Krögaren frågade: När ska jag gå in och bryta? Vid vilka rörelser uppstår dans, och när ska jag gå in och bryta denna dans som utbryter? Tjänstemannen sa: Ja. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT PolisfrågorKrögaren frågade då: Men om de ställer sig upp? De står still, men de står upp. De kanske krokar arm och gungar ihop till musiken. Är det då dans? Tjänstemannen svarade: Nej, det är inte dans. Krögaren frågade då: Men om de kliver tillbaka och snurrar runt - är det dans? Ja, sa tjänstemannen då. Det är dans. Då ska du ingripa!Så, herr talman: Sluta pausa, börja dansa!

Herr talman! Trygghet är en förutsättning för en fungerande demokrati. Det kräver en polis som agerar öppet och effektivt - en polis som medborgarna känner förtroende för.Fler brott behöver klaras upp, och ökad närvaro i lokalsamhället är centralt. Omorganisationen av polisen förväntas leda till detta samtidigt som den möjliggör en tydligare styrning och en polis med god förmåga i hela landet.Ett exempel på ett område där polisen behöver bli bättre är bekämpningen av hatbrott. Samarbetsregeringens ambitioner är höga, och redan nu har arbetet med att skapa förmåga att bekämpa hatbrott i hela landet satt igång.Minst lika viktigt som vilken organisation polisen har är vilken kompetens framtidens poliser utbildas till. Nya utmaningar ställer nya krav, och det är dags att polisutbildningen blir en högskoleutbildning. Polisforskning ska kunna bedrivas av poliser, inte bara av dem som också har skaffat sig en annan utbildning.Viktigt är också vilka mål som vi politiker sätter för polisen. Det är dags att gå ifrån pinnjakten, där det som är enkelt att mäta har fått styra snarare än de mål som har satts upp av riksdag och regering. Det enda och övergripande målet för polisen kan inte längre få vara 20 000. Det är dags för en tydligare ambition för vad dessa poliser faktiskt ska användas till.För att polisen ska kunna agera effektivt krävs att medborgarna känner förtroende för polisen. De senaste årens uppmärksammade och olagliga registreringar, till exempel av romer eller det så kallade kvinnoregistret, har riskerat detta förtroende. Därför tycker jag att det är särskilt glädjande att polisen nu har startat ett stort arbete för att bättre garantera integritetsskyddet i polisens behandling av personuppgifter.Herr talman! För att alla medborgare ska känna förtroende för polisen är det också viktigt att polisen speglar samhället. Mångfalden inom polisen måste öka. Polisen är också en av alla myndigheter som har fått den feministiska regeringens uppdrag att jämställdhetsintegrera sin verksamhet.Herr talman! Sverige har en poliskår med mycket duktiga poliser. Vår ambition är att ge dessa poliser goda förutsättningar att göra sitt jobb - nu genom en effektivare organisation där vi sätter relevanta mål men också framöver genom att göra om polisutbildningen till en högskoleutbildning och se till att fler poliser ges möjlighet att utveckla polisens metoder genom forskning.Herr talman! Eftersom min talartid är begränsad till fyra minuter vill jag uppmana eventuella andra personer som har kommit med synpunkter på Miljöpartiets politik att begära replik om de vill diskutera dessa frågor vidare.Överläggningen var härmed avslutad.